Herr talman! Statsrådet Wickmans svar på inläggen från oppositionens sida kännetecknas inte av någon större inlevelse eller övertygelse, men det blev onekligen betydligt bättre när herr Wickman gick över till sitt manuskript. I många hänseenden kan jag instäm ma med vad herr Wickman sade. Det var synd, att herr Wickman inte fick skriva regeringens deklaration, ty då hade den säkert sett annorlunda ut. Låt mig emellertid ta upp några frågor som herr Wickman berörde i sin replik till mig och högerpartiet. Herr Wickman sade att det inte torde finnas någon regering som bedrivit det nordiska samarbetet med större skärpa än den svenska. Jag tror inte att ett sådant uttalande befrämjar saken. Tyvärr har vi kunnat konstatera att den svenska regeringens framträdande exempelvis när Nordiska rådet sammanträdde i Helsingfors inte var nämnvärt engagerat eller skärpt. När Nordiska rådets ekonomiska utskott hade sammanträde i augusti i år, då EEC-frågan skulle diskuteras, behagade inte ens handelsminister Lange från Sverige trots en inbjudan infinna sig för att ta upp en diskussion i dessa frågor. Det finns onekligen ett betydligt utrymme för en större aktivitet från svensk sida när det gäller det nordiska samarbetet och EEC. Herr Wickman säger att vårt intresse är att den engelska förhandlingen lyckas och att vi inte kan ta några initiativ som minskar Englands möjligheter.

Nu sägs det ju så många egendomligheter både i Lausanne, i Strasbourg och i Bryssel, och vi skall kanske inte ta uttalandet alltför exakt, men det avslöjar en viss likgiltighet gentemot de små länderna från det största landet i EFTA. Då är frågan: Kommer ett initiativ från Nordiska rådets sida verkligen att förstöra möjligheterna för England att vinna anslutning? Varje initiativ från Nordens sida med en gemensam nordisk utgångspunkt är till nytta oavsett om vi får anslutning till EEC eller om vi ställs utanför. I det alternativet att vi ställs utanför skulle jag kunna uttrycka det på det sättet, att det är ännu viktigare att de nordiska länderna etablerar en större samhörighet och en gemensam plattform för sitt framtida agerande. Jag har också kunnat inregistrera att den norske handelsministern för en tid sedan uttalat att Sverige har ett ansvar när det gäller de nordiska sammanhangen. Man räknade tydligen från det hållet på ett svenskt initiativ. Jag vill emellertid ställa en direkt fråga till herr Wickman. Jag aktualiserade tanken att man inom Nordiska rådets ram skulle tillsätta en nordisk parlamentarisk delegation för att kunna följa Nordens närmande till EEC och komma med de förslag som i gemensamt nordiskt intresse vore önskvärda. Herr Wickman undvek denna fråga, och då herr Geijer inte har svarat på den, skulle jag gärna vilja höra hur herr Wickman ställer sig till en sådan tankegång. Herr Wickman påstod med skärpa att den svenska regeringen var hårt engagerad för det nordiska samarbetet. Slutligen vill jag ta upp en annan fråga. Jag är helt överens med herr Wickman om att alldeles oberoende av den form Sverige får för en önskad anslutning till EEC, kommer den svenska ekonomin och den svenska politiken i dess olika avseenden att påverkas av utvecklingen i världen och i Europa. Betingelserna kommer ständigt att ändras, det kommer ständigt att fordras en anpassning. Men om det nu är på detta sätt — och jag vill knyta an till den fråga jag tog upp med herr Geijer — är det då inte riktigt att vi i alla de alternativa möjligheter som vi ser för framtiden också ser efter hur vi skall kunna bevaka och bevara vår alliansfria politik, syftande till neutralitet i krig?

Herr talman! Herr Wickman hade mycket svårt att förstå att två parter kan ha i stort sett samma mål men att den ena parten tycker att den andra parten sköter saken oskickligt. Jag tycker inte alls det är svårt att förstå att man kan ha den inställningen. Det är ju detta det är fråga om beträffande EEC. Låt mig ta det exempel som jag redan har antytt och som ju har väckt uppmärksamhet även utomlands. Handelsminister Lange svarade efter första sammanträdet med utrikesnämnden i juli, att blir vi tillfrågade om vad vi vill, begär vi associering och inte medlemskap. Men, herr Wickman, det är ju alldeles uppenbart att EEC-staterna måste höra detta. De kan inte sluta till sina öron eller ögon. Då får de en känsla av att vi är några underliga förhandlare här uppe i Sverige, som visserligen säger att vi inte har bestämt oss utan vill ha en öppen förhandling, men som på en förfrågan om vad vi vill svarar att vi vill bara en sak utav två. Vad är detta för förhandlingsmetod? Är den inte tafatt och oskicklig? Jo, alldeles uppenbart. Därför kan man ha samma uppfattning om målet men hävda att förhandlingarnas utspel sköts dåligt. I detta sammanhang vill jag anknyta till en sak som herr Holmberg tog upp. Han gjorde ett direkt angrepp på herr Sven Wedén. Herr Holmberg försökte göra gällande att han kom att göra detta angrepp därför att jag hade tagit upp historieskrivningen från vad som hände i juli. En ledamot av denna kammare, som också är journalist, hade vänligheten att efteråt komma till mig och visa att detta angrepp inte var så hastigt påkommet hos herr Holmberg. TT:s förhandsreferat, som TT hade fått av herr Holmberg, innehöll just detta an grepp på herr Wedén, som herr Holmberg påstår att jag hade inspirerat honom till genom att ta upp historieskrivningen. Det må nu vara en sak för sig. Vi var inom samtliga oppositionspartier mycket oroade över regeringens uppläggning och framför allt över herr Langes uppläggning vid utrikesnämndens första sammanträde. Därför tog vi mycket allvarligt på saken och kom inom folkpartiet och centerpartiet fram till att det nog ändå skulle kunna gagna saken att ta ett resonemang med regeringen. Det var, herr Holmberg, inte fråga om någon uppgörelse. Vi visste ju inte ens efter utrikesnämndens andra sammanträde, vilken position regeringen definitivt skulle ta. Alla försök att tala om att det var en uppgörelse i förväg och att utrikesnämndens sammanträde var ett spegelfäkteri, herr Holmberg, hör inte hemma i en allvarlig debatt. Vi ansåg att vi gagnade saken. Anser herr Holmberg att det är fel av ett oppositionsparti att försöka påverka regeringen åt det håll oppositionspartiet vill? Det intryck man fick av herr Holmbergs angrepp på herr Wedén var att det är fel av ett oppositionsparti att försöka påverka regeringen. Jag återgår sedan till diskussionen med herr Wickman. I fråga om största möjliga offentlighet åt alla utredningar som föreligger gav han inte något löfte. Han talade om ett successivt offentliggörande, och vad det innebär vet vi alltså inte. Frågan om regeringen vill ta initiativ till att tillsätta en rad parlamentariska beredningar försökte han avfärda. För min del skulle jag ändå vilja hoppas att regeringen ändå inte tar riktigt så lättvindigt på denna sak. Vi är ju alla överens om att det verkligen kommer att bli svårigheter, om vi skall acceptera EEC:s villkor på en rad olika områden. Att då bara helt hastigt säga att det där vill vi inte vara med om, tror jag att regeringen kan få ångra. Därför hoppas jag att det inte var det sista ordet från regeringen. Var det ett sista ord, är det mycket beklagligt att regeringen inte vill ta emot erbjudandet om ett parlamentariskt samarbete. Herr Wickman hade inte en enda konkret anvisning att ge på min fråga om vad man nu gör inom Norden och inom EFTA. Ursäkta, han talade visst om patentlagstiftningen. Han tog alltså upp en sak, och den är mycket väsentlig. Men, herr Wickman, vad skedde på ministerrådsmötet i Lausanne? Jag ställde den frågan och begärde att riksdagen skulle få en redogörelse för detta. Vi har dock inte hört eti enda ord från herr Wickman. Jag måste liksom herr Holmberg säga att de svar som herr Wickman gav på våra frågor var väldigt undvikande i den mån de över huvud taget var några svar alls. Såvitt jag kan förstå befinner vi oss i den situationen att regeringen ändå är mycket tveksam om huruvida den med allvar skall ta itu med problemet, om det dröjer mycket länge för Sverige att ens en gång få besked om vi får förhandlingar med EEC. Under tiden tycker regeringen tydligen att det är ganska bra. I varje fall vill regeringen inte ta några initiativ. Vidare tycker jag att statsrådet Wickmans anförande i den senare delen innehöll en hel del bra saker. BI. a. föreföll det som om de krav oppositionen ställt på positiva tongångar från regeringen i fråga om nyttan och värdet av samverkan med EEC i någon mån fick ett erkännande.

Herr talman! I fråga om socialdemokratins och centerpartiets syn på neutraliteten råder inga delade meningar, så på det området har jag inga frågor att ställa till statsrådet Wickman. Statsrådets senaste anförande hör enligt mitt förmenande till största delen hemma i morgondagens debatt, men det var måhända en förövning till den remissdebatt som följer. Vissa uttalan den kan väl ha sitt värde av den anledningen. Jag delar nog herr Dahléns uppfattning, när han ifrågasätter, om man inte på ett tidigare stadium borde ha givit mera upplysning till riksdagen. Det är ju ett första rangens intresse för riksdagen hur regeringen ser på den här frågan och hur man sköter förhandlingarna om vår anslutning till EEC. Emellertid har det gjorts vissa klarlägganden under dagens debatt, och det får vi vara tacksamma för, Vad beträffar tillsättandet av kommittéer, som herr Dahlén var inne på, så tror jag inte att man bör försmå den tanken. Vare sig vi blir medlemmar eller vi blir associerade, är det nog påkallat att såväl politikerna och näringslivet som samhället i sin helhet förbereds på vad som kommer att hända i den ena eller andra situationen. Jag uppmanar därför regeringen att ta herr Dahléns förslag ad notam. Statsrådet Wickman sade för en stund sedan att det pågått och alltjämt pågår mycket intensiva förhandlingar rörande den nordiska uppslutningen kring en större marknad och även i fråga om den nordiska handelsgemenskapen som sådan. Den fråga jag vill ställa i anslutning härtill hör kanske också till morgondagens debatt, men jag får väl synda på nåden på samma sätt som statsrådet: När den finska regeringen beslutade devalvera, hade man då samråd med de övriga regeringarna i Norden med tanke på de konsekvenser som åtgärden skulle medföra för de andra nordiska länderna? Sedan må det vara mig förlåtet, herr Yngve Holmberg, om jag än en gång ställer en fråga som jag inte fått svar på: När det gäller neutraliteten i sammanhang med handelsgemenskap har, som jag ser det, fullt klara besked erhållits från regeringspartiet. Från centerpartiet har inställningen klargjorts på ett mycket tidigt stadium, liksom från folkpartiet. Var står högern i det här sammanhanget? Därom tror jag det är nödvändigt att svenska folket får besked.

Herr talman! Jag vill svara herr Dahlén på ett par direkta frågor.

Jag tror att det är en allmän uppfattning att detta var en riktig och icke, herr Dahlén, en oskicklig uppläggning av vår ansökan. Men hur kunde handelsministern, undrar herr Dahlén, samtidigt med denna öppna ansökan säga att om vi nu skulle tvingas ta ställning och välja association eller medlemskap så blir det association. Ja, det var svaret på en hypotetisk fråga om vad som skulle inträffa ifall vi inte fick den diskussion om våra möjligheter att förena ett medlemskap med neutralitetspolitiken, som vi velat uppnå med vår öppna ansökan. Och skulle vi inte få den möjligheten är vi tillbaka i ett läge där vi, som handelsministern sade, av hänsyn till förtroendet för vår neutralitetspolitik inte rimligen kan gå på någon annan linje än att välja association. Jag är övertygad om att ifall den situationen uppstår, då kommer herr Dahlén och herr Wedén att följa regeringen. Vad hände på ministerrådsmötet i Lausanne? Det verkar som om herr Dahlén trodde att absolut ingenting förekom. Men det väsentliga som händer på ett möte i EFTA:s ministerråd i dag är — det borde vara rätt självklart — att man öppet och ingående med varandra diskuterar sina olika länders problem i integrationsfrågan. Den integrationsdebatten var ministerrådsmötets huvudtema, enligt de informa tioner som jag har fått — jag deltog inte själv i mötet — och som även herr Dahlén mycket enkelt hade kunnat få utan att besvära kammaren med den här informationsomgången. Dessutom «diskuterades vid mötet statligt stöd till industrin — det gällde särskilt den engelska regeringens hantering av aluminiumindustrin, vissa shippingfrågor och — en sak som togs upp av den svenske handelsministern — inställningen till Portugal. Jag tror att den dagordning och den debatt som förekom vid EFTA:s ministerrådsmöte var det ur svensk synpunkt effektivaste och bästa som vi kunde räkna med i det här läget. Därmed är jag tillbaka vid herr Holmbergs syn på Englands problem och de engelska förhandlingarna. Självklart beaktar England i första hand — det vore naivt att utgå från något annat — sina egna intressen i förhandlingarna med EEC. Vilka uttalanden Chalfont har gjort och inte gjort kan vi lämna därhän. Men detta betyder naturligtvis inte — det var verkligen inte innebörden av vad jag sade, herr Holmberg — att vi skulle vara passiva i avvaktan på vad som händer under den engelska förhandlingen.

Det hindrar naturligtvis inte att vi tänker igenom, diskuterar och analyserar de situationer som kan uppstå i händelse av att den nuvarande förhandlingsomgången skulle få ett ogynnsamt slut. Men att föra den debatten offentligt, och framför allt att föregripa ett misslyckande av de engelska förhandlingarna, kan väl ändå inte vara herr Holmbergs råd till den svenska regeringen.

Herr talman! Innan jag säger några ord med anledning av herr Wickmans senaste inlägg vill jag i korthet svara herr Dahlén som tydligen vaknade till vid min redogörelse för utrikesnämndens handläggning av EEC-frågan. Herr Dahlén hade inte behövt springa till tidningarna för att få mitt manuskript. Det hade räckt med att sträcka handen över bänken, så hade herr Dahlén fått det. Min redogörelse för vad som skedde före och vid utrikesnämndens sammanträde var en objektiv redogörelse utan värdeomdömen. Jag tror inte man kan tänka sig att den skall kunna betraktas som ett angrepp mot någon. Herr Sundin frågade återigen var högerpartiet står i neutralitetsfrågan. Jag vet inte om herr Sundin har åhört den här debatten eller inte, men jag har i alla fall tre gånger närmare utvecklat frågan. Det är inte alltid så lätt att förstå en muntlig framställning, och därför rekommenderar jag herr Sundin att ta del av protokollet, så kommer det säkert att framgå vad jag har sagt. Herr Wickman tog upp frågan om England igen. Jag tror att herr Wickman och jag ser ganska lika på den här frågan. Det är klart att vi inte får företa oss något som kan störa England. Det är jag fullständigt medveten om. Vi är dock fortfarande beroende av England. Men min fråga till herr Wickman var: Kan man verkligen anse att ett initiativ mellan de nordiska staterna, som jag skisserade det, inom ramen för Nordiska rådet kan störa dessa förhandlingar? Jag tror i stället att ett initiativ inom ramen för Nordiska rådet är både förutseende och riktigt.

Det var tanken bakom det förslag som jag framställde.

Herr talman! Herr Holmberg försöker nu klara sig ur en liten svår situation. Jag hörde mycket noga på vad herr Holmberg sade. Han sade att jag hade tagit upp historieskrivningen och därför ville han också göra det och gjorde då detta angrepp på herr Wedén som ju finns i en annan kammare. Det vore intressant om angreppet hade skett från en högerman i den kammare där herr Wedén finns. Det var då en journalist som tillhör denna kammare kom och visade mig att det var ett mycket väl förberett angrepp från herr Holmbergs sida, eftersom manuskriptet var lämnat till TT i förväg. Det var detta jag ville markera men låt oss inte nu diskutera den saken mer. Herr Holmberg vägrade att svara på min fråga om det är olämpligt att ett oppositionsparti tar kontakt med regeringen. Den frågan är alltså obesvarad. Men det är ju detsamma som att herr Holmberg säger att det självfallet inte är olämpligt, bara han själv får vara med. Herr Wickman gjorde ju en verkligt behjärtad manöver för att klara sin partivän herr Lange i en orimlig situation, och jag skall inte störa idyllen med kommentarer på den punkten. Litet allvarligare, herr Wickman, är frågan om vad riksdagen skall få reda på eller inte. Jag ställde en rad frågor om information till riksdagen, och svaren var ju väldigt magra, i den mån det över huvud taget var några svar alls. Nu säger herr Wickman att ministerrådsmötet i Lausanne, som ägde rum för knappt två veckor sedan, var den effektivaste och bästa debatt vi kunde räkna med i denna situation. Om denna tydligen värdefulla debatt har regeringen icke ett ord att meddela till Sveriges riksdag. Jag måste ju säga, herr Wickman, att detta sätt att sköta informationen väl ändå är under all kritik. Hände någonting av betydelse? Herr Wickman gav rubrikerna på de områden man diskuterade men nämnde inte ett ord om resultatet. Herr Wickman kan möjligen vara försvarad av att han inte var med, men jag föreställer mig dock att man har så pass mycket samarbete inom regeringen, att man talar om för varandra — om nu detta var ett så bra ministermöte — vad som sades där, så att riksdagens första kammare kan få något besked, Hittilldags har vi inte fått det.
Herr talman! Herr Holmberg testar sin egen skicklighet i argumentationen genom att ifrågasätta andra människors möjligheter till fattningsförmåga här i kammaren. Jag vill helt och hållet överlåta åt ledamöterna att bedöma den saken. Sedan, herr talman, vill jag bara kort och gott avsluta denna diskussion mellan herr Holmberg och mig med att säga att man ifrån högerns sida, när det gäller EEC, anslöt sig till en »viss» uppfattning som är företrädd av »vissa» i det här samhället.

Herr talman! Det är inte att undra på att man inom näringslivet i vårt land i dag ser på framtiden med spänning och viss oro. Det är många faktorer som ter sig osäkra. Kostnadsutvecklingen, den sjunkande lönsamheten, den internationella konkurrensen och inte minst den därmed nära sammanhängande frågan om utvecklingen av den europeiska marknaden gör att framtiden ter sig mera osäker än på många år tidigare. Man befarar att vår industri om vårt land kommer att stå utanför EEC eller om behandlingen av vår ansökan förhalas alltför länge, skall mista för vår ekonomi mycket betydelsefulla marknader. Denna oro uttrycks bl.a. i en intressant artikel i Industriförbundets tidskrift nr 6, författad av direktören i Sveriges mekanförbund Olle Björck. Författaren framhåller att svensk verkstadsindustri, som svarar för ungefär 40 procent av vår totala export, noterar minskade marknadsandelar på den betydelsefulla EEC-marknaden. Vi får räkna med att den dystra utvecklingen fortsätter om inte en svensk EEC-anslutning förverkligas, säger författaren. EEC skapar inte enbart tullhinder. Att stå utanför innebär svårigheter för samverkan av olika slag med industriföretag i Europa. En gynnsam utveckling inom den för hela vår ekonomi väsentliga verkstadsindustrin är i varje fall på längre sikt inte möjlig utan svensk anslutning till EEC. Bakgrunden härtill är främst det faktum att den svenska verkstadsindustrin vid fortsatt expansion alltmer inriktas på export. Under de senaste tio åren har verkstadsindustrins andel i den totala svenska exporten ökat från 27 procent år 1955 till omkring 40 procent. De produkter som exporteras är resultatet av högt utvecklad teknik och kännetecknas av hög kvalitet. Expansionen av verkstadsexporten måste därför i hög grad inriktas på tekniskt högt utveck lade marknader, t.ex. marknaderna i Västeuropa och USA. Tillkomsten av en gemensam marknad på Västeuropas kontinent, med intern tullfrihet och gemensam tullmur mot yttervärlden, gemensam planering och samordning av forskning, produktion, transporter, ekonomisk lagstiftning o.s.v., innebär att de internationella konkurrensmöjligheterna successivt försämras. Detta är desto mer kännbart för svensk verkstadsindustri som under en följd av år haft och alltjämt har det högsta kostnadsläget i Västeuropa. Författaren visar också på att den andel av svensk verkstadsexport som går till EEC-länderna sedan 1959 legat oförändrad vid cirka 20 procent. Under första halvåret 1967 har, enligt upplysningar jag fått, denna andel minskat till 16 procent jämfört med 20 procent under första halvåret 1966. Det är således en betydande minskning, beroende på att effekten av EEC-ländernas samhandel nu börjar slå igenom med full effekt. I ett läge då vår industri på grund av konkurrensläget och otillräcklig lönsamhet har svårt att hålla uppe sysselsättningsnivån är det naturligtvis mycket betänkligt att ett så viktigt område av vårt näringsliv som verkstadsindustrin tappar terräng. Det är svårt att ange vad denna utveckling betyder för sysselsättningen inom verkstadsindustrin. Låt mig i alla fall belysa den frågeställningen med några siffror. I verkstadsindustrin sysselsättes i dag omkring 400 000 människor, av dessa är ungefär en tredjedel verksamma inom exporten. Räknar man med underleverantörer till exportindustrin torde antalet exportsysselsatta uppgå till omkring 150 000 människor. Den minskning av verkstadsindustrins export till EEC-området med fyra procent, som jag tidigare nämnde, kan, omsatt i antalet sysselsatta, uppskattas till cirka 6 000. En oförändrad exportandel till EEC skulle således med denna beräk ningsmetod ha givit cirka 6 000 fler arbetstillfällen. Jag är medveten om att det är en mycket grov uppskattning som kan vara behäftad med stora felmarginaler, men den visar i alla fall något hur en minskad marknadsandel för vår export till EEC kan återverka på sysselsättningen i Sverige. Det kan raturligtvis sägas att detta inte utgör någon katastrof så länge arbetskraften sugs upp av produktion för andra marknader. Men i den hårda internationella konkurrensen är naturligtvis varje förlust av marknadsunderlag betänklig, och dessutom är det förenat med betydande ansträngningar och kostnader att arbeta sig in på nya marknader. Det krävs nya kontakter, ty försäljningsorganisation och i många fall även en omläggning av produktionen till varor som passar dessa nya marknader. De tekniskt högt utvecklade produkter och specialiteter som ett mindre lands industri måste vara inställd på för att kunna konkurrera har sin främsta marknad i högt utvecklade industriländer, som t.ex. i Västueropa och USA. Även detta gör att det är svårt att ersätta ett bortfall av handel mellan de västeuropeiska industriländerna. Det är naturligt att företagare som är inarbetade i EEC-länderna och som nu ser hur industrins marknadsandel minskar är oroliga för framtiden. Det gäller såväl stora som små företagare, och det gäller t.ex. många underleverantörer till våra exportindustrier. Det gäller naturligtvis också i högsta grad de industrianställda. Både hos underleverantörerna och de anställda måste det medföra en känsla av otrygghet att se hur den industri, som ger dem arbete, på grund av tullunionen och vårt höga kostnadsläge etablerar sig innanför EEC-murarna och satsar sin framtida expansion på nya fabriker i utlandet. Produktionsplaneringen försvåras dessutom av ovissheten inför framtiden. En mera målmedveten positiv inställning till vårt lands anslutning till EEC från regeringens sida skulle ge industrins män större tillförsikt. Även om EEC-frågans betydelse för vår arbetsmarknad således är mycket svårbedömbar — det är ju så många faktorer som spelar in, den internationella konjunkturutvecklingen bl.a. — vore det önskvärt att dessa frågor mera berördes i debatten. Problemen skulle kunna belysas med utredningar grundade på antaganden som bygger på fakta om näringslivet i EEC och vårt land i nuet samt prognoser om utvecklingen under de närmaste åren. Jag är öÖövertygad om att industriorganisationerna skulle hjälpa till att ge material till sådana utredningar. Över huvud taget är det önskvärt att debatten om Europa-marknaden tillföres mera fakta och kunskapsunderlag än vad som hittills varit fallet. Allmänheten har inte upplysts om de ekonomiska och politiska problem det här är fråga om. Det borde t.ex. vara angeläget att tillföra debatten synpunkter på den mycket viktiga frågan om medlemskap eller associering, där åsikterna bryter sig så starkt. EEC-kommissionen har t.ex. klart deklarerat att för en industriellt utvecklad och demokratiskt styrd stat medför en associering i stället för medlemskap uppenbara nackdelar, bl.a. en större förlust av suveränitet och av medbestämmanderätt. Som medlem i EEC kommer en stat med i EEC:s ministerråd, i kommissionen, i parlamentet och i domstolen — det är tveksamt om det associerade landet kommer med i någon av dessa myndigheter. Rom-fördragets politiska innebörd har också diskuterats livligt med anledning av att EEC-kommissionen deklarerat att det land som ansöker om medlemskap måste acceptera EEC:s politiska målsättning, såsom denna uttryckes i förordet till Rom-fördraget. Det har gjorts gällande att ett accepterande av den politiska målsättningen inte skulle vara förenligt med vår neutralitetspolitik. Rom-fördragets inledning uttrycker Rom-fördragets politiska målsättning i följande punkter. En stat som vinner inträde i Gemensamma marknaden måste enligt denna målsättning acceptera, 1) att skapa ett allt fastare förbund mellan de europeiska folken. Denna första punkt är väl knappast aktuell i dag, efter den utveckling och den uttunning som Rom-fördragets politiska innebörd har genomgått. Punkten kan emellertid ges en utrikespolitisk tolkning som försvårar vårt medlemskap. Ett klargörande är därför nödvändigt. De övriga punkterna har knappast någon innebörd som stör vår vakthållning kring vår neutralitetspolitik.

I denna inledning behandlas således knappast frågor som vi i Sverige hänför till utrikespolitiken. I inledningen behandlas i stället ekonomisk politik, socialpolitik, lokaliseringspolitik o. s. v., frågor där vi knappast har anledning att göra några invändningar. Det är alltså programpunkter som vi borde kunna acceptera. De statliga myndigheterna har ju gjort ingående analyser av olika aspekter på EEC-anslutningen. Det vore önskvärt att riksdagen och allmänheten i största möjliga utsträckning finge tillgång till detta material. Det skulle säkerligen berika och hyfsa debatten. Regeringen borde snarast möjligt låta utarbeta en samlad redogörelse, en s.k. vitbok, med samlade informationer om följderna för Sveriges del av en anslutning till EEC. Den borde bl.a. belysa följande frågor utöver vad jag redan har berört: 1. Hur kommer den svenska och nordiska näringslagstiftningen att påverkas av riktlinjerna för EEC:s näringspolitik? 2. Hur kommer företagens etableringsmöjligheter att påverkas i restriktiv eller i mera liberaliserad riktning? För hantverkets del t.ex. är det särskilt angeläget att utreda om de länder, t.ex. Tyskland och Frankrike, som har särskilda kompetenslagar för yrkesutövare, kommer att bibehålla dessa regler och om motsvarande kompetensregler också skall gälla inom Sverige och Norden i övrigt vid en eventuell EEC anslutning. 3. Kommer en EEC-anslutning att öka eller minska kapitalrörligheten och kräva en omläggning av vår valutapolitik? 4. Hur kommer den svenska skattepolitiken, innefattande såväl företagsbeskattning som beskattningen av fysiska personer, att påverkas av EEC anslutningen? 5. Kan den svenska socialpolitiken bibehålla sin nuvarande utformning, och vilka följder kommer en harmoniering av den europeiska sociallagstiftningen att få för Sveriges vidkommande? Herr talman! Jag vill med mitt anförande understryka att vår möjlighet att föra en meningsfylld offentlig debatt kring de europeiska integrationsproblemen är beroende av att debatten tillföres kunskaper och fakta om de olika frågeställningarna. Det är i högsta grad angeläget att regeringen verksamt medverkar till att sådana fakta tillföres de batten genom utredningar och inte minst genom att resultaten av de utredningar som redan har utförts offentliggöres. Herr Arne Geijer började sitt inledningsanförande med att citera direktör Axel Iveroth, vilken hade framhållit att debatten stundtals varit förvirrad och inrikespolitiskt inflammerad samt att man använt sig av alltför mycket generaliseringar utan att gå in på sakfrågorna. Om man fortsätter att citera herr Iveroth, finner man också att han som ett av skälen till denna förvirrande debatt anser »att allmänheten saknat information om de ekonomiska och politiska problem som saken gäller». Herr Iveroth fortsätter: »Vi vet att de statliga myndigheterna gjort mycket inträngande analyser av olika aspekter på EEC-anslutningen. Detta material har emellertid hittills hemligstämplats och ofta inte ens delgivits utrikesnämnden. Det är angeläget att riksdagen och den allmänna opinionen snarast möjligt får tillgång till alla de fakta i ämnet som över huvud taget kan utlämnas, så att vi kan få en saklig och upplysande diskussion till stånd.» Jag vill gärna instämma i dessa synpunkter.

Herr talman! I anslutning till regeringsdeklarationen vill jag börja med att uttrycka min tillfredsställelse över utgången av Kennedyförhandlingarna, såsom ägnad att främja det internationella varuutbytet. I proposition nr 150 har resultatet av dessa förhandlingar hänskjutits till riksdagen för godkännande.

Tullsänkningarna ger fördelar för exportindustrin men olägenheter för hemmamarknadsindustrin, särskilt på vissa områden. Om kostnaderna fortfar att stiga i samma takt som hittills, samtidigt som tullskyddet sänks, kan detta inte annat än leda till förödande verkningar för många grenar av hemmamarknadsindustrin som redan nu sitter trångt. Driftsnedläggelserna runtom i landet är ett varningstecken som ingen kan undgå att observera. Det initiativ som på sin tid togs av president Kennedy — förhandlingarna har ju burit hans namn — och som följts upp av hans efterträdare och den stora insats som USA har gjort är värda ett starkt erkännande. De på senaste tiden framkomna negativa reaktionerna i USA tror jag inte behöver tas alltför allvarligt. — Att de nordiska länderna vid Kennedyförhandlingarna gick fram på en gemensam front under ledning av en enda huvudförhandlare, var säkerligen av avgörande betydelse för utgången. Det var bra skött, vill jag säga. Framgången tack vare den gemensamma fronten torde också vara en allvarlig maning till de nordiska regeringarna att — trots att de olika länderna hittills gått skilda vägar inför de kommande förhandlingarna i Bryssel om anslutningen till Europamarknaden — även här försöka etablera den enhetliga förhandlingslinje, som kan vara möjlig. Jag utgår ifrån att Finland bör innefattas i densamma. Splittringen kan bli djupt tragisk. Den inom ramen för EFTA etablerade nordiska marknaden får inte äventyras. Jag har härmed kommit över till Europafrågan.

Vid interpellationsdebatten den 29 maj i år fick vi inte veta mycket mer än att regeringen ännu inte tagit slutgiltig ställning till vare sig tidpunkten eller formen för en ansökan om förhandlingar med EEC. Överläggningar i utrikesnämnden är inte detsamma som riksdagens debatter 'och beslut; i varje fall inte för dem som inte är med i utrikesnämnden. Dagens regeringsdeklaration är inte heller särskilt klarläggande. Orden neutralitet och djupgående ekonomiskt samarbete slingrar sig däri som ålar i höstmörkret utmed Skånekusten. Någon närmare konkretisering och analys av problemställningarna ges inte. Då herr Holmberg behandlat utformningen av den s.k. öppna ansökan skall jag inte uppehålla mig vid den sidan av saken. Jag vill endast notera det kärva förhandlingsläge som uppstått till följd av Frankrikes hållning. I stället skall jag ta upp två huvudfrågor, nämligen «neutraliteten och EEC:s politiska målsättning, till mer ingående behandling — detta bl.a. därför att man ofta sökt misstänkliggöra högerpartiet för bristande renlärighet i dessa stycken — herr Sundin gjorde det även i dag. Det må förlåtas mig om mina synpunkter kanske inte i alla delar håller måttet inför en högre diplomatisk bedömning — jag är endast riksdagsman. Först då neutraliteten. Vad innefattas därunder, vilka krav ställer den? Jag skriver till en början under på regeringsdeklarationens uttalande: neutraliteten ligger fast. Den får inte vara ett förhandlingsobjekt i detta sammanhang, någonting som kan schackras bort för pengar eller fördelar vid förhandlingarna. Här finns det ingen skiljelinje, vill jag påstå. Någon exakt definition av neutraliteten har inte givits; troligen kan en sådan inte åstadkommas. Inte heller har vi fått någon egentlig uttolkning av dess innebörd i olika situationer. Vi har endast att tillgå den klassiska formuleringen: vår utrikespolitik är alliansfrihet i fred för att vi i händelse av krig om möjligt skall få förbli neutrala. Det första ledet i formuleringen — d. v. s. alliansfriheten i fred är uppenbarligen ur svensk synpunkt en nödvändig förutsättning för neutraliteten under krig. EEC utgör ingen militärallians, även om samtliga dess sex medlemmar också tillhör NATO; Frankrike dock numera litet lösare än tidigare. Neutraliteten som sådan är förbehållen krigssituationer ute i världen, i vilka andra stater är inblandade, och folkrätten innehåller vissa regler om de neutralas rättigheter och skyldigheter. Men det finns tydligen lika många varianter av neutralitet som det finns neutrala stater. Vissa speciella krav har ansetts åvila Schweiz, som fått sin neutralitet internationellt reglerad, och Österrike, som fått sin neutralitet garanterad i det senaste fredsfördraget. Men motsvarande gäller inte Sverige, vars neutralitet betecknats som pragmatisk; vad som nu kan ligga i det. För Sveriges del har neutraliteten ansetts förutsätta att vi i vårt politiska handlande även under fredstid agerar på sådant sätt att vår neutralitet kan åtnjuta förtroende i andra stater. Det har betecknats som tillitsfilosofin, eller ännu finare som eredibilitetsresonemanget. Ett centralt element i neutralitetspolitiken är, har det sagts, att andra stater vet var de har den neutrala staten och att man kan lita på densamma. Häri ligger uppenbarligen neutralitetens framtidschanser. Jag tror också detta. Som nation bör vi självfallet ålägga oss rimlig återhållsamhet i fråga om sympatioch aversionsyttringar och undvika uppjagade känslodemonstrationer vilka kan äventyra förtroendet för vår neutrala hållning. Det kan vara på sin plats att i dag erinra om detta. Under den nämnda förutsättningen föreligger emellertid inget hinder för oss att förklara vår principiella anslutning till västerländsk ideologi eller till demokratin som politiskt system. I vilket fall som helst kan neutraliteten inte under några förhållanden innebära att dess innehåll bestämmes utifrån. Allra minst får diktamina utifrån inverka på våra egna ställningstaganden till frågor om deltagande i ekonomiska blockbildningar. Självfallet måste neutraliteten beaktas även här. Men det tillkommer oss själva att nyktert och kallt bestämma neutralitetens innehåll under besinnande av vårt ansvar inåt och utåt. Den omständigheten att de senaste 150 årens svenska historia gått i en oavbruten freds tecken måste inför kommande förhandlingar i Bryssel för yttervärlden utgöra en manifestation så god som någon av vår obrottsliga vilja att upprätthålla neutraliteten utan formella förbehåll i detaljfrågor. Det är rätt som har sagts av herr Arne Geijer att det inte är vi utan EEC som avgör om vår neutralitet utgör hinder för medlemskap eller ej. Det har emellertid veterligen aldrig sagts från EEC:s håll, att neutralitetens slopande skulle vara ett villkor för medlemskap. Vi vet kanske inte till vilken slutsats i denna del EEC till sist kommer; det återstår att se. Det har inte närmare klarlagts varför de i regeringsdeklarationen åberopade tre neutralitetsförbehållen från år 1961 ansetts böra knytas till vår ansökan. Beträffande det första förbehållet, rätten till utträde, torde en sådan rätt föreligga utan särskilt förbehåll, även om Rom-fördraget saknar uttryckliga bestämmelser därom. Det gör också stadgan för Förenta Nationerna, såvitt jag vet, men det hindrade inte att Indonesiens begäran om utträde godtogs. I detta sammanhang vill jag också hänvisa till att Rom-avtalet i 8 224 har en viss undantagsregel som förutsätter att medlemsstats förpliktelser kan suspen deras vid krig och krigsfara eller liknande situationer, som kan påverka enskilt lands handlande, Frågan därom torde lösa sig utan särskilt förbehåll. Det andra förbehållet nämligen om rätten för vårt land att föra en egen handelspolitik, enkannerligen att sluta egna handelsavtal med utanförstående stater, är kanske mera komplicerat. Det bär självfallet ur svensk synpunkt emot att ge avkall på landets självständighet i detta avseende. Men samma förhållande gäller de nuvarande medlemmarna. Det låter sig därför förutsätta att beslut jämlikt Rom-avtalets bestämmelser i denna punkt om överlåtande på kommissionen i Bryssel av förandet av handelsförhandlingar på medlemsstaternas vägnar inte kommer att inom Ööverskådlig tid fattas. Att en viss koordinering av de olika medlemsländernas allmänna handelspolitik kommer till stånd bör däremot inte möta betänkligheter ur svensk synpunkt. Vi har ju redan koordinerat tullpolitiken inom GATT. Vad slutligen angår det tredje förbehållet om våra möjligheter att inom ramen för EEC självständigt besluta om egna beredskapsåtgärder så torde detta, såvitt jag kan finna, vara ett nödvändigt element i själva neutralitetsbegreppet. Godtages vår neutralitet synes därför som en nödvändig konsekvens följa att vi även som medlem tillåtes besluta om egna beredskapsåtgärder. Den omständigheten att vår svenska jordbrukspolitik enligt de riktlinjer som fastslogs av riksdagen i våras nära ansluter sig till EEC:s egen jordbrukspolitik torde innebära att några oöverkomliga svårigheter att vinna förståelse för de svenska önskemålen i denna del icke behöver föreligga.

De tre förbehållen finns det kanske i och för sig ingenting att säga om, tycker vi. Men de har otvivelaktigt på sätt och vis varit ett hinder för oss att uppnå den allmänna förståelse ute i Europa för vårt positiva, helhjärtade intresse för det europeiska samarbetet som är ett av villkoren för framgångsrika förhandlingar — om nu den stängda dörren över huvud taget öppnas för oss och de övriga EFTA-länderna. Sådan förståelse saknas för närvarande. Den viktigaste uppgiften för vår statsledning måste därför i dagens läge vara att övertyga De sex om Sveriges vilja i angivna hänseende. Vi måste med andra ord klarlägga vår intressegemenskap med Europa, med den europeiska kontinenten. Den kulturella sidan av denna gemenskap får därvid icke tappas bort — liksom ej heller den teknologiska. Jag skall härefter övergå till den roll som Rom-avtalets politiska målsättning kan spela för Sveriges del. Denna målsättning uttrycks i Rom-avtalets förord, den s.k. preambeln, vilken citeras i Bryssel-kommissionens senaste rapport. Jag hade tänkt att ordagrant citera den för att inte bli beskylld för lösryckta citat, som herr Holmberg. Men jag förekoms av herr Stefanson, och därför skall jag inte utsätta kammarens ledamöter för påfrestningen att höra den en gång till. Jag vill emellertid till den tappra skara i kammaren som har hört både herr Stefanson och mig ställa frågan om det verkligen finns något stötande i denna målsättning i preambeln till Rom-fördraget. Där nämns ju till på köpet u-länderna, och jag vill erinra om att det finns åtskilliga u-länder som är anslutna till Europamarknaden. Ingenstans i Rom-avtalet står att signatärmakterna förbundit sig att föra en gemensam utrikeseller försvarspolitik. Bonn-deklarationen, som det har talats om, är i dag knappast en realitet. Intet av de krav som uppställdes i denna deklaration har kunnat uppfyllas; utvecklingen har gått i motsatt riktning. Det märkliga är att medan engelsmännen tidigare varit mycket kritiska har den engelska regeringen nu inte blott förklarat sig acceptera Rom-fördragets politiska målsättning, utan därutöver t.o.m. givit uttryck för ett särskilt intresse för denna grundläggande sida av den ekonomiska gemenskapen. Från Sverige har emellertid ingen motsvarande förklaring avgivits. Det är ju Frankrike som inom EEC främst sätter sig emot att de nya stater som nu klappar på dörren, framför allt England, släpps in. Det paradoxala är emellertid att Frankrikes motstånd hänför sig till omständigheter som egentligen ligger utanför EEC:s kompetensområde, men att Frankrike samtidigt riktar sig mot skapandet av överstatliga institutioner inom EEC och majoritetsbeslut åtminstone när det gäller införande av nya förpliktelser när vitala nationella intressen beröres. Jag hänvisar i denna del till den s.k. Luxembourg-kompromissen för snart två år sedan. Frankrikes opposition gäller med andra ord just den politiska målsättningen, som man från svensk sida på sina håll ser kritiskt på. Denna Frankrikes hållning har på det praktiskpolitiska fältet resulterat däri, att Europafederalisternas önskedröm om en vittgående politisk union mellan EEC:s medlemmar i dag ligger längre från sitt förverkligande än tidigare. Frågan därom är med andra ord ställd på framtiden, Att de överstatliga momenten i integrationssträvandena = förtunnats är uppenbarligen att tillskriva den avspänning som ägt rum i det kalla kriget mellan öst och väst. Den har gjort att den hundraprocentiga uppslutningen kring EEC tett sig mindre tvingande, mindre angelägen än tidigare. Frankrike har ju t.o.m. lämnat NATO-organisationen. Det är i stället de ekono miska, industriella och icke minst de teknologiska kraven med behovet av samverkan inom ekonomi, forskning och produktion, som inom EEC sätts i förgrunden och blivit de pådrivande. Eftersom det i Bryssel-kommissionens rapport uttryckligen säges ifrån att »ett svenskt medlemskap icke bör övervägas för den händelse icke förhandlingarna med Sverige skulle visa att landet är i stånd att utan förbehåll acceptera Gemenskapens politiska syften», gäller det för oss att ta ståndpunkt till denna betydelsefulla fråga. Vi kommer inte förbi den. Herr talman! Det är förvisso dumt att förneka att bakom Rom-avtalet ytterst ligger en federalistisk tanke, men denna tanke har som sagt inte kommit till närmare uttryck i själva avtalet. Jag har sökt belysa det nyss, men jag skall säga ytterligare några ord därom. Det är tydligt att i den svenska vokabulären ordet »politisk» har en annan innebörd än motsvarande ord har i utlandet.

Det går förvisso ej att blunda för att det finns starka krafter som verkar för en utveckling av EEC i riktning mot ett federalt europeiskt statssystem. De framträder ofta inom Europarådet och är mycket entusiastiska. Ett fullföljande av strävandena av denna innebörd någon gång i framtiden torde emellertid inte komma att ske genom majoritetsbeslut inom EEC, utan torde förutsätta medgivande från varje enskild medlemsstat. Det torde kräva ändring i Rom-avtalet. Till sist, herr talman, jag tror att de reella motsättningarna i själva sakfrågan i grund och botten är mindre än vad den offentliga debatten kan ge intryck av. Vi har nog i sakfrågan i mångt och mycket sett på samma vis över partigränserna, Kritiken gäller och har gällt regeringens agerande, alltså framför allt själva förhandlingsmetodiken. Jag kan instämma i mycket av vad herr Arne Geijer sade för några timmar sedan. Han gav uttryck åt en realistisk syn på fördelarna för den svenska exportindustrin och industrin över huvud taget av ett vidgat samarbete med EEC. I fråga om den polemik som han riktade mot Sveriges industriförbund och dess tolkning av Rom-avtalet tror jag dock att han sköt över målet. Det fulla medlemskapet i EEC ter sig för mig önskvärt men inte absolut nödvändigt. Det kan finnas övergångsformer, och eventuellt kan en association bli utvägen. Huvudsaken är för mig att vi kommer till ett praktiskt resultat, att vi kommer med i det europeiska samarbetet och inte blir ställda utanför. Förhandlingarna blir säkerligen ingen dans på rosor. Inte heller en anslutning till EEC blir en dans på rosor. En inrikespolitisk avspänning i EEC-frågan skulle säkerligen — däri instämmer jag med herr Arne Geijer — gagna saken. Men härför kräves inte bara att vi inom oppositionen sitter tysta i båten, som herr Geijer tycks mena, utan härför kräves framför allt en mera öppenhjärtig, klarläggande, sakligt informerande och samlande attityd från regeringens sida. Även frågan om de erforderliga lagstiftningsåtgärderna fordrar att belysas från regeringens sida.
Herr talman! Vid den tidpunkt då brittiska regeringens beslut att söka förhandlingar med EEC just hade blivit känt deltog bl.a. högerledaren och jag i en debatt inför konservativa studenter om marknadsfrågorna. Herr Holmberg hävdade då b.la. att det brittiska initiativet väsentligen hade inri kespolitiska motiv. Jag förklarade för min del att jag inte ville göra några invändningar mot herr Holmbergs bedömningar på denna punkt. Men jag tillät mig samtidigt att fråga vilka inrikespolitiska skäl som kunde finnas för den svenska regeringen att göra ett lika dramatiskt utspel som den engelska och uppträda med lika stora gester. Jag kan inte påminna mig att herr Holmberg gav något klart svar på den frågan. Vad som har hänt sedan dess ger mig emellertid motiv till en kompletterande fråga, nämligen vilka inrikespolitiska motiv som högern kan ha haft för sitt ständiga gestikulerande i EEC-frågan. Vad har varit motivet till dess starkt tillspetsade skrämselpropaganda, dess envetna krav på att regeringen skulle göra det ena oöverlagda utspelet efter det andra? Jag påminner mig att just vid den tiden då vi diskuterade med herr Holmberg, var han inne på tanken att Wilsons och Browns vallfart till EEC:s huvudstäder snarast borde vinna efterföljd från svenska regeringens sida. En beskäftighet av det slaget skulle med stor sannolikhet bara ha skapat irritation och försämrat vår ställning. Om man ser tillbaka på vad som hänt, är det svårt att påminna sig ett enda högerförslag när det gäller vår förhandlingstaktik som varit välöverlagt och välmotiverat. Frågan kvarstår: Varför har man drivit denna taktik? Sannolikt för att uppträdandet byggt på en felbedömning av hela situationen. Man har föreställt sig att frågan om förhandlingar mellan Sverige och EEC skulle bli en fråga från i dag till i morgon. Detta har inte blivit fallet, och det kommer uppenbarligen att dröja rätt länge innan detta problem kommer att bli aktuellt på allvar. Man kan kontrastera den svenska högerns uppträdande med exempelvis EEC-debatten i Schweiz. Det är ingen tvekan om att Schweiz lika väl som Sverige skulle möta allvarliga problem i det extrema fallet att dessa två neutrala stater skulle ställas helt utanför en vidgad västeuropeisk marknad. Men i Schweiz diskuterar man dessa ting i betydligt mera lågmälda ordalag, man tar det lugnare. Förklaringen är kanske helt enkelt att Schweiz har en samlingsregering med borgerlig dominans. Det är med andra ord inte så lätt att använda EEC-frågan som inrikespolitiskt slagträ.

Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen i sin deklaration uttryckligen hänvisat just till det nordiska samarbetet som motiv för att man valde en något annorlunda framgångslinje än Schweiz. Mycket i den svenska EEC-debatten har ett overkligt drag därför att man så sällan på allvar diskuterar i vad mån det föreligger politiska förutsättningar för en radikal vidgning av EEC i en nära framtid. Alldeles speciellt har man varit benägen att bortse från de hämningar som föreligger i fransk politik, oberoende av om presidenten heter de Gaulle eller ej. Om man granskar saken närmare, måste man nämligen finna att det långt ifrån skulle vara lika angeläget för Frankrike att släppa in England som medlem som det är angeläget för England att hitta en lösning av marknadsfrågorna och det egna landets strukturproblem efter en lång tid av konservativt vanstyre. Det har helt enkelt inte funnits skäl att tro på en plötslig och dramatisk förändring av den franska attityden. Det har inte funnits skäl att tro att en vidgning av EEC skulle bli en affär på kort sikt. Detta bety der också att hela vår debatt om EEC:s politiska målsättning och dess förenlighet med den svenska neutralitetspolitiken borde kunna föras i en lugnare atmosfär än vad som hittills varit fallet. Vi har hört flera talare i dag, senast herr Jacobsson, som försökt göra troligt att EEC:s politiska målsättning i själva verket är så oskyldig att vi utan alltför stor självövervinnelse skulle kunna acceptera den. Jag har i likhet med herr Jacobsson haft tillfälle att följa många debatter i detta ämne i Europarådet. Mina intryck av konflikten mellan den politiska målsättningen och Sveriges neutralitet är av exakt samma slag som herr Arne Geijer har redovisat från utrikesutskottets resa till Bryssel. Det råder delade meningar om vad lord Chalfont egentligen sade i Lausanne. Däremot är det alldeles klart vad han sade i Strasbourg inför Europarådet några veckor tidigare. Jag skall direkt citera vad han sade i sammanfattningen av sitt långa inlägg där han pläderade för Englands medlemskap i EEC.

Det ena är givetvis att lord Chalfont, Englands chefsförhandlare gentemot EEC, så uttryckligen betonar strävandena även till ett militärt samarbete. Det andra är att han förutsätter att Englands och övriga EFTA-medlemmars ansökningar om medlemskap skall innebära att de förbinder sig till en start i riktning mot ett utrikespolitiskt och försvarspolitiskt samarbete. Nu kan man peka på att detta är vad lord Chalfont säger, han kanske pratar bredvid mun. Riktigt så förhåller det sig ändå inte. Av allt att döma har lord Chalfont mycket troget återgett sina uppdragsgivares synpunkter på denna fråga. Den brittiska regeringen har nämligen under det senaste halvåret fått alltmera klart för sig att det inte räcker för den att betona sitt intresse av ett ekonomiskt samarbete inom EEC, utan att England för att det över huvud taget skall ha en chans att accepteras, måste helhjärtat acceptera också EEC:s politiska målsättning med allt vad den innebär. Det kom bl.a. till uttryck i ett uppmärksammat tal av utrikesminister George Brown i juli i år — ungefär samtidigt som den svenska utrikesnämnden behandlade EEC-frågan. Utrikesminister Brown kom i flera sammanhang tillbaka till den långtgående innebörden av EEC:s politiska målsättning, men jag skall nöja mig med det mest representativa uttalandet där han sade följande: »Vi är medvetna om att EEC är en dynamisk organisation som redan utvecklats och kommer att utvecklas. Vi tror att Europa kan framträda som en gemenskap som uttrycker sin egen ståndpunkt och utövar inflytande på världens affärer, inte bara på de kommersiella och ekonomiska utan också på de politiska och militära områdena.

Han gjorde det fullständigt klart att på de politiska och militära områdena skulle England vara lika samarbetsvilligt som de bästa av oss när det gäller att arbeta för enhet.» Jag tycker att detta är ganska tänkvärt både för herr Yngve Holmberg, herr Gösta Jacobsson och folkpartipressen. Det förhåller sig inte heller så att detta är ett påhitt av den brittiska regeringen som skulle sakna genklang på EEC-sidan. Vi som är medlemmar i Europarådet har nyligen haft möjlighet att vara med om en gemensam session mellan EEC-parlamentet och Europarådets församling. I debatten där om marknadsfrågorna förekom från framträdande representanter för partierna i olika EEC-länder en rad uttalanden som starkt betonade sambandet mellan ekonomisk, utrikespolitisk och militär samordning inom EEC-blocket. Jag skall inte trötta kammaren med serien av. citat. Det är emellertid någonting oerhört påfallande i den svenska debatten, när många talare närsynt granskar Rom-fördragets text och försöker läsa det på ett visst, oskyldigt sätt utan hänsyn till dess allmänpolitiska sammanhang och utan hänsyn till att detta fördrag är en produkt av många års debatter om hur man skall nå fram till en mycket långtgående enhet mellan Västeuropas stater. Det finns dock de som vet bättre. Direktör Axel Iveroth i Sveriges industriförbund har i dagarna till oss utsänt ett föredrag som han har hållit. Där kan man bl.a. läsa: »Vid flera tillfällen har det från EEC-ländernas sida framhållits att vårt land, om det vill bli medlem i gemenskapen, inte blott måste acceptera Rom-fördragets innehåll utan också måste ansluta sig till EEC-ländernas politiska målsättning. Dessa uttalanden har ofta missförståtts från svensk sida», säger herr Iveroth, »därför att vi inte gjort klart för oss vad De sex avser när de talar om politiskt samarbete.> Sedan utvecklade han detta tema och tolkade det så att det i huvudsak är fråga om olika former av ekonomiskt samarbete. Han konkluderar: »Den s.k. politiska målsättningen gäller sålunda vad man skulle kunna kalla europeisk inrikespolitik.» Det är då för väl, herr talman, att vi har Sveriges industriförbund och direktör Axel Iveroth, som kan berätta för oss hur saker och ting verkligen ligger till! Men allvarligt talat förtjänar ju dessa uttalanden knappast några ytterligare kommentarer. s Om herr Iveroth skulle gå till Romfördragets skapare och försvarare och tala om för dem, att deras politiska målsättning egentligen bara går ut på något slags europeisk inrikespolitik i ekonomiska frågor, skulle de med stor sannolikhet uppfatta det som ett slag i ansiktet. Mr Brown har uppenbarligen förstått situationen rätt; herr Iveroth har inte alls förstått den. Herr talman! Bristfälliga insikter i utrikespolitiska problemställningar hos ledande företrädare för svenskt näringsliv, vare sig de är medlemmar i Industriförbundet eller ej, kan få besvärande konsekvenser. Dessa personer får genom sin verksamhet särskilt många kontakter med företrädare för utländsk opinion och inflytelserika grupper i andra länder. Detta innebär att de, kanske oavsiktligt, till följd av sitt begränsade intresse för utrikespolitiska frågeställningar kan sprida missförstånd om den svenska utrikespolitikens innebörd. Att deras egen attityd till svenska problem också påverkas har vi fått belägg för. Ett första steg till en sanering av den svenska EEC-debatten skulle därför vara att näringslivets företrädare äntligen skaffar sig vederhäftiga informationer.

Herr talman! Herr Björk ställde en direkt fråga till mig om vilka inrikespolitiska eller politiska motiv över huvud taget högerpartiet har haft för sitt agerande i Europa-frågan. Han ville göra gällande, att våra förslag var oöver lagda och att detta hade skapat förvirring och svårigheter i det nu inledda förhandlingsskedet. Han hävdade också att vårt agerande skulle bygga på felaktiga premisser. Herr talman! Svaret på den konkreta frågan är mycket lätt att ge, eftersom det blir en upprepning av vad herr Björk själv sagt till schweizarna på deras fråga om vårt agerande, nämligen att det är hänsynen till Norden och de nordiska ländernas agerande som är avgörande. Däri ligger också en av huvudorsakerna till högerpartiets krav på starkare och mera konsekventa initiativ från den svenska regeringens sida i den här frågan. Vi kan i Sverige inte betrakta oss såsom ett isolerat land i Norden. Vi är, kommer och skall vara, nu och i framtiden, i ett beroendeförhållande till de övriga nordiska länderna — till Norge och till Danmark men även till Finland. Det är den hänsynen, som ingår i det politiska framträdande och agerande som högerpartiet syftar till i Europa-frågan. Jag övergår så till den andra frågan, herr Björks egen uppfattning i den här situationen. Enligt vad vi kunnat ta del av i tidningarna har herr Björk i egenskap av ledare för den svenska delegationen i Europarådet förklarat, att det enligt hans mening hade varit riktigare att över huvud taget inte inge någon ansökan i somras. En sådan ståndpunkt tror jag skulle utgöra en verklig fara för Sveriges möjligheter att nalkas och komna in i EEC, och det skulle verkligen förvirra debatten.

Herr talman! Herr Holmberg skjuter nu fram de nordiska hänsynen som skäl för högerpartiets ivriga gestikulerande och krav på ständigt nya initiativ från regeringens sida. Jag har för min del framhållit, att just dessa nordiska hänsyn motiverade att regeringen gjorde den framställning som nu blivit lagd. Om dessa hänsyn icke förelegat hade det funnits tämligen goda skäl att i stället följa Schweiz” exempel. Men det är ju inte så, herr Holmberg, att högern enbart har pekat på nordiska hänsyn när den har drivit sin agitation mot regeringen. Det har varit en långt mera allmänt fördömande och panikbetonad agitation. I själva verket förhåller det sig ju så, att högern i det förflutna av den svenska regeringen har krävt mera spektakulära initiativ, mera oöverlagda framstötar än vad den norska borgerliga regeringen har kostat på sig.

Herr talman! Jag kan ge herr Björk rätt i att det naturligtvis finns ett drag av spektakulär tanke bakom högerpartiets agerande, och det beror på att vi inte vill låsa oss fast vid den situation som just nu uppstått när England försöker inleda förhandlingar med EEC. Vi menar att vi måste ha flera olika handlingsmöjligheter för framtiden. Om vi inte redan nu diskuterar och tänker igenom dem och planerar vårt framtida handlande efter dessa möjligheter råkar vi på efterkälken. Det ingår i varje politiskt ställningstagande att man inte ser situationen just för stunden. Man måste också se hur situationen kan komma att utveckla sig de närmaste åren — och varför inte det närmaste decenniet — när det gäller Europa-frågan.
Herr talman! Herr Holmberg försöker nu tolka högerns politik så, att den framför allt går ut på att vi skall hålla olika handlingsmöjligheter öppna. " Vad jag i mitt första anförande påtalade var exempelvis sådana propåer som att den svenska regeringen i all hast skulle ha imiterat Wilsons och Browns vallfart till EEC-huvudstäderna. Den propån var sannerligen. inte något uttryck för en vilja från högerns sida att hålla olika handlingsmöjligheter öppna. Tvärtom hade man förfärligt bråttom att utan närmare prövning förorda en imitation av Englands speciella uppträdande, betingat av Englands speciella problem.

Herr talman! Man måste säga att det ändå är en behållning av dagens debatt, att högerledaren uttrycker sitt förtroende för statsministerns diplomatiska förmåga!

Herr talman! Det är inte min avsikt att på minsta sätt lägga mig i det replikskifte som nyss ägt rum här i kammaren. Jag skulle möjligen bara vilja foga den reflexionen till herr Björks inlägg, att med tanke på de många resor och vallfärder som vår statsminister och vår utrikesminister gör och kommer att göra under den närmaste tiden, så hade det inte varit alldeles olämpligt att besöka EEC-ländernas huvudstäder också. Men, herr talman, min avsikt var — hur överraskande det än låter — att med några korta ord gå in på ett par punkter i regeringsdeklarationen. Där finns först en passus, som jag tycker är litet uppseendeväckande. Det antyds att regeringen kanske ett slag tänkte sig att man skulle nöja sig med den avsiktsdeklaration, som regeringen avgav den 2 maj. Jag har denna avsiktsdeklaration framför mig, och jag tror att statsrådet Wickman håller med om att det knappast hade varit något bevis på »initiativkraft> och »europeisk vilja» att nöja sig med den och inte ta något ytterligare steg. Strax efteråt i samma deklaration står att det gjorts gällande att det politiska momentet i samarbetet skjutits så långt i bakgrunden att det vore möjligt för en neutral stat att ingå som medlem i Gemenskapen. >»Det finns emellertid inte några belägg för detta», anfördes det vidare. Dock kommer man litet senare fram till följande: »Mot bakgrund av faktiska händelser inom EEC — främst Luxemburg-uppgörelsen i januari i fjol som bromsade en utveckling i överstatlig riktning — vill regeringen ändå på förhand inte utesluta möjligheten av att EEC-samarbetet tagit en något annan riktning.» Jag tycker nog att det är att uttrycka sig väldigt försiktigt; försiktigt i överkant. Det är dock ganska mycket som skett sedan Rom-fördraget undertecknades. Jag behöver bara peka på den franska öÖöstorienteringen, och jag kan peka på den nya tyska regeringens öppning åt öster, t.ex. mot Rumänien. Förutom Luxemburg, som nämnts, kan också erinras om Frankrike och NATO, och man måste tycka att det har hänt åtskilligt på det området. Den politiska unionen, som det talades så mycket om, är sedan fyra år knappast aktuell i EEC-sammanhang, såvitt man kan förstå, och även de federalistiska tongångarna har uppenbarligen i mycket dämpats ned. Eftersom olika samtal har refererats, kanske jag också kan våga mig på att redovisa ett. Jag sammanträffade för några veckor sedan med den kanske såsom mest federalistisk ansedde utrikesministern i EEC och fick detta intryck i högsta grad bekräftat. Jag vill också erinra om att den schweiziska regeringen i ett interpellationssvar i början på året uttryckte saken så här: EEC:s politiska innehåll har förändrats. Det är odiskutabelt att de ekonomiska syftena har trätt i förgrunden. Tyngdpunkten har förskjutits från de överstatliga till de mellanstatliga organen. Jag tycker att dessa yttranden betyder åtskilligt, och därför hade man kunnat gå en bit längre i regeringsdeklarationen och känt sig mindre bunden av regeringens föregående på den punkten. Sedan måste jag tyvärr anmärka på referatet av vad som förekom vid utrikesnämndens sammanträden den 7 och även i någon mån den 26 juli. I varje fall ger referatet från den 7 juli en något missvisande bild av vad som förevar. Eftersom sammankomsterna är slutna, har jag ingen möjlighet att precisera min anmärkning — jag tror inte att statsrådet Wickman var med vid det sammanträdet — men den som läser protokollet, och det är ju Kungl. Maj:ts regering förbehållet, kan där kontrollera riktigheten av vad jag sagt. Jag tycker att det hade varit bättre att inte göra något referat alls av vad som förekom i utrikesnämnden än att göra ett referat som är missvisande. Beträffande vad som hände den 26 juli skall jag nöja mig med att hänvisa till de offentliga uttalanden, som gjordes efter sammanträdet och efter det att kommunikén hade offentliggjorts.

Herr Wedén uttryckte sig ungefärligen på samma sätt. Sedan vill jag säga några ord om dagens debatt. Det är nödvändigt och glädjande att konstatera, att den på ett välgörande sätt skiljer sig från andra EEC-debatter i denna kammare. Den har övervägande förts i en lugn och saklig anda och den har förts under en gemensam känsla av vad som står på spel och nödvändigheten av att vi försöker möta varandra för att få resultat. Jag behöver bara erinra om den debatt, som fördes i denna kammare i slutet av maj för att skillnaden skall stå alldeles markant för oss allesamman — låt vara med den skillnad, som det alltid innebär när en debatt föres efter middagen inför en fullsatt kammare mot före lunchen inför en tämligen glest besatt kammare. Den kommissionsledamot i Bryssel, som herr Arne Geijer citerade nyss, konstaterade vid det tillfälle, då han sade vad herr Geijer citerade, att den svenska regeringen »har ändrat sig». Han motiverade också varför han tyckte att den svenska regeringen hade ändrat sig. Jag tror att en jämförelse mellan debattreferat förr och nu ifrån denna kammare och jag hoppas även från andra kammaren kommer att ge samma slutsats. Herr Wickmans analys av vad som faktiskt kan inträffa om vi kommer in i EEC i fråga om arbetsmarknad, socialpolitik, kapitalrörelse, osv. var välgörande klar och distinkt och gav inte utrymme för den buskagitation, som ibland har förts i sammanhanget. Herr Arne Geijers analys och referat från de sammankomster i Bryssel, som vi båda hade tillfälle att vara med om, var på samma sätt klarläggande och nyttiga. Inte minst nyttig var väl de båda herrarnas gemensamma, förödande polemik med de röster — främst i tidningen Aftonbladet i Stockholm — som länge har förkunnat att detta med EEC egentligen inte har någon betydelse för svenskt näringsliv, eftersom vi ju alltid har u-länderna och östblocket att ty oss till. I den delen av de båda herrarnas anföranden behöver verkligen inga tillägg göras. Jag hoppas bara att argumenteringen har uppfattats där den bör uppfattas. Herr Arne Geijer gjorde en tolkning av Bryssel-fördraget och dess politiska förbehåll som jag inte helt kan acceptera. Jag bortser då från att ordet politik betyder något annat i franskt och tyskt språkbruk än det gör i svenskt. Det är en åtskillnad, som man bör ha i minnet och som inte minst professor Ohlin har understrukit i ett inlägg för någon tid sedan. Jag tror emellertid skillnaden mellan herr Arne Geijers bedömning och min bedömning från samma sammankomst väsentligen består i att herr Arne Geijer fäster sig vid Rom-fördragets bokstäver och inte tolkar den utveckling som har skett därefter, såsom vägledande vid bedömningen av vad dessa bokstäver faktiskt innebär i det levande livet. Han är på den punkten enligt min mening en smula för bokstavstrogen. Jag kan exemplifiera det genom att säga, att EEC förhandlat för samtliga medlemsländer veterligen bara vid ett tillfälle hittills, nämligen i fråga om Kennedy-ronden, trots att sådana förhandlingar har föreskrivits. Utvecklingen går med andra ord på annat sätt än Romfördragets målsmän tänkte sig när de hade pennan i sin hand — fördraget skrevs ju under det kalla krigets dagar — och det bör vi väl bara vara glada åt; men då bör vi heller inte låsa oss vid vad som skedde vid den tidpunktén. Herr Geijer och vi andra är fullständigt ense om neutraliteten — den bestäms i Stockholm och inte i främmande huvudstäder, det är vi själva som skall ge liv och tolkning åt vad vi menar med neutralitet. Men det är också alldeles klart, att när vi har kommit fram till vår uppfattning måste vi se om vi får gehör för den i Bryssel, antingen genom ett generalförbehåll eller genom speciella klausuler; och sedan får vi ta ställning. Vi är väl också överens om att frågan inte gagnas av att blåsas upp och ges överdrivna proportioner i den in rikespolitiska debatten; jag tror att den ende som försökt sig på några inrikespolitiska bravurnummer i dag är herr Sundin — det exemplet har som väl är inte lett till någon efterföljd.

Som fullvärdiga medlemmar har vi rösträtt vid sidan av de andra, vi har vetorätt i frågor där vetot kan utövas, och vi har därmed helt andra resurser och helt annan förmåga att påverka utformningen av EEC:s politik för framtiden. Ja, i den allmänt fridfulla stämning som nu lägrat sig över debatten skall jag också undvika att söka analysera de felgrepp, som regeringen enligt vår mening gjort sig skyldig till i det förflutna. Låt mig bara kort nämna två punkter. Jag tycker nog att det var beklagligt att vår ansökan kom in så sent till Bryssel, att den icke kunde behandlas samtidigt med de övriga nordiska ansökningarna. Likaså beklagar jag den märkliga form man valde: en framställning och vid sidan därav ett brev några - dagar senare. Detta skapade oklarhet i Bryssel, och den var sådan att en ledande man i Bryssel som bekant har sagt, att vi vet inte i Bryssel vad Stockholm vill, och frågan är om Stockholm vet det självt. Men det är kanske viktigare att se framåt. England har ju diskuterats i debatten, och vi är väl alldeles eniga om att England har berett Sverige en del besvikelser i EFTA-sammanhang under årens lopp. EFTA tillkom 1959 på engelskt initiativ — Sverige tjänstgjorde som, kan det väl sägas, barnmorska i sammanhanget. England var med om deklarationer, framför allt i London, enligt vilka man skulle tillgodose 'medlemsstaternas legitima intressen en för alla och alla för en. Men kort därefter sökte England medlemskap i EEC och följdes av Danmark och Norge. 1963 spräcktes de förhandlingarna av general de Gaulle och 1964 kom den nya engelska utmaningen mot EFTA — denna importavgift på 15 procent, som ju inte gärna kan anses förenlig med EFTA-stadgan. En tid därefter var ju statsministern med vid en brasafton på Chequers, som i sin tur gav upphov till en konferens i Wien under stort uppbåd och stora förväntningar. Vi kan väl nu efteråt säga att de hade rätt som redan på förhand bedömde saken så, att det icke skulle komma något nämnvärt ut av denna Wienkonferens. Jag ser till min oro att statsministern skall till England igen. Jag hoppas att det inte blir någon ny brasafton på Chequers med samma resultat. I Bergen lyckades Brown få bort EFTA-deklarationens »en för alla och alla för en» och fick förpliktelsen till överläggningar i utbyte mot det tämligen intetsägande ordet »konsultationer». Och nu har England på nytt sökt inträde i EEC. Det är klart att vi under sådana förhållanden kanske är en smula tveksamma inför den engelska hållningen beträffande EFTA, och vår tveksamhet har väl inte minskat när vi läser uttalanden av såväl George Brown alldeles häromdagen i parlamentet som av Edward Heath för någon tid sedan i parlamentet, att om förhandlingarna misslyckades »vill vi självfallet att EFTA skall vara där». Jag tror att engelsmännen själva har detta klart för sig. Times skrev för någon tid sedan att många av Englands EFTA-partners har blivit trötta av att behandlas som passande sällskap för ögonblicket. Om vi då söker se framåt ett ögonblick så är det väl alldeles uppenbart, att det osäkerhetstillstånd som av allt att döma kommer att råda länge är mycket dyrbart för det svenska folkhushållet. Det medför felaktiga investeringar; man vet inte för vilken marknad man inevsterar. Det medför att in vesteringar som skulle kommit till stånd icke kommer till stånd, och det medför att utländska investeringar som kanske kunde verka som en stimulans på svenskt näringsliv och på konkurrensen inom Sverige också uteblir. Vad skall vi i det läget göra? Det finns väl inget recept, men det är alldeles uppenbart att man inom Benelux har börjat få ett ökat intresse för vad man kallar en provisorisk associationscirkel i avvaktan på förhandlingar med England och övriga applikanter som kan slutföras och med lyckligt resultat. Det har å andra sidan, kanske närmast från franskt håll, antytts att man delvis skulle kunna nå samma effekt — jag är dock inte säker på att England får vara med i kretsen när det gäller dessa funderingar — om man 1 stället för en associationscirkel skapade en cirkel med handelsavtal mellan EEC och denna cirkel, en cirkel i vilken då skulle ingå framför allt de nordiska länderna. Detta är två alternativ som har skymtat. Jag utgår från att regeringen har dem i blickpunkten, och jag antar att vi får höra talas mer om dem i fortsättningen, eftersom fördröjningen av den engelska förhandlingen kommer att fortsätta. Vad som möjligen kan ske är väl att tålamodet bland de övriga fem EEC-staterna mot Frankrikes förhalningspolitik kan brista och få en urladdning till stånd i början av nästa år i någon form. Men, herr talman, slutsatsen blir bara en.

Herr talman! När jag hörde speciellt de första två tredjedelarna av herr Ferdinand Nilssons anförande, blev jag mycket osäker. Jag undrade om jag hade tagit fel på dag, men jag kollade att det var tisdag och att det var handelspolitik som vi debatterade. Annars hade vi kanske fått ett handelspolitiskt anförande i morgon av herr Ferdinand Nilsson! Min avsikt är inte nu att tala kring den gemensamma marknaden eller neutraliteten, utan i stället något om ett nordiskt samarbete i en specialfråga, som närmast berördes av herr Sundin i hans första inlägg och som jag tycker att det är helt riktigt att aktualisera. Jag skulle vilja utnyttja tillfället att fråga expertisen på utrikeshandeln: Vad kan göras för att underlätta handeln med östländerna? Jag ser ingen regeringsledamot här, och frågan får väl närmast gå till protokollet. Jag instämmer med vad herr Arne Geijer säger beträffande östhandeln, och jag får kanske lov att ge mitt enkla svar på den fråga som herr Geijer ställde om det är möjligt att öka den handeln. Utan vidare: ja! Det är min åsikt, som direkt engagerad i sådan handel, låt vara kanske i blygsam skala. Handeln är i dag liten. Den kan växa men den kan självfallet aldrig bli en ersättning för förlorade marknader på närmare håll. Den lider svårt i dag av det primitiva bilaterala avräkningsför farandet. Varje enskilt land på östsidan strävar efter balans i handeln med varje enskilt land här. Det medför en tröghet och dämpning och en ryckighet som är orimlig. Det har förekommit tillfällig dumping från ett östland för att landet i en viss vara skulle fylla sin exportkvot i slutet av en avräkningsperiod etc. etc. Om det varit så väl, att man kommersiellt i praktiken kunnat tala om ett östblock på det sättet att det förekommit verklig multilateral handel med en grupp stater på den sidan, då hade allting flutit mycket lättare. Men i realiteten gav i varje fall för mig Balkanländerna det intrycket, att de är ett antal sinsemellan hårt konkurrerande stater med mycket ringa samarbete i praktiska frågor, alla mer eller mindre långt komna på vägen från den teoretiska socialismen mot en liberalare blandekonomi. Häri ligger ett hopp om bättre handelsmöjligheter eftersom de länder som nått längst i liberalisering så uppenbart också visar den största konkurrenskraften och den största levnadsstandarden. Den svenska exportindustrin kämpar en hård kamp på Balkan. Jag träffade ett antal representanter för de stora svenska exportintressena i Sofia och fick deras färska synpunkter när de kom direkt från en avslutad mässa i Plovdiv. Man talade om schweizarnas konkurrens med mycket fördelaktiga kreditvillkor, om västtyskarnas massiva uppvaktning av dessa uppköpsorganisationer, men man talade mest om köparländernas kroniska valutabrist, som gör att kanske bara halva behovet av en stor svensk exportvara — vi kan säga borrstål — kunde köpas normalt. Sedan begärde man att den svenska exportören skulle ge sig in på s.k. motaffärer, köp av för honom helt främmande varor i utbyte mot de egna, bytesaffärer, triangelaffärer m. m, Det har från svensk sida gjorts ansträngningar att få stil på den typen av nödtvungen belastning. Jag kan nämna SUKAB och Volvos dotterföretag Volvest. I stort blev det hela dock en belastning, en fördyring och en broms på utvecklingen. Min fråga skulle nu vara: Finns det någon intressegemenskap inom de nordiska länderna, som gör att vi skulle kunna uppträda som en enhet gentemot helst en grupp av öststater eller mot varje östland enskilt? Är detta en framkomlig väg mot ett friare handelsutbyte på multilateral basis? Jag är väl medveten om dessa länders principer för statshandeln, deras valutasvårigheter — som för vissa länder speglas i våldsamma svartabörskurser — och att det finns någonting som heter Comenkon. Trots detta, och eftersom det överallt håller på att ske en uppluckring av principer och metoder med Jugoslavien som förebild — fast just detta ofta förnekas — vore det kanske skäl till en förutsättningslös analys och en aktivitet åt det hållet. En annan praktisk åtgärd för att hjälpa fram Öösthandeln vore en förstärkning av vår handelsrepresentation där. Var och med vilken uppdelning av arbetsfält etc. är jag inte kompetent att bedöma, men rent gissningsvis kunde nytta göras i Östberlin och i Wien, som är en inkörsport till Balkan. På det sättet kunde den mindre och medelstora exportindustrin få handgriplig praktisk hjälp med sin marknadsföring. Det är sannolikt inom denna grupp av företag, som vi har vår dolda reserv när det gäller möjligheter att öka vår export. Storindustrin etablerar sig ju i stor utsträckning utomlands med dotterföretag. Det är en möjlighet som de mindre företagarna inte har. Dessutom — icke att förglömma — skulle importhandeln få en nyttig hjälp och ledning. Denna önskan om förstärkning av handelsrepresentationen får icke för ett ögonblick tolkas som kritik mot det arbete som i dag utförs av utrikesrepresentationen där ute. Tvärtom kan jag personligen intyga att de ambassader, som jag nyligen hade tillfälle att besöka, var mycket hjälpsamma och lämnade all tänkbar service.